Herr talman! Mats Pertoft har frågat mig om jag kan garantera bansäkerheten för tågtrafiken på getingmidjan. Anders Ygeman har frågat mig hur nedskärningen i järnvägsunderhållet kan förbättra rälsen vid Stockholms central. Jag väljer att besvara interpellationerna i ett sammanhang. Den 12 november spårade, som bekant, ett godståg ur vid Stockholms södra, vilket naturligtvis sätter denna debatt i nytt ljus. Låt oss börja med att konstatera att ingen har skadats i samband med urspårningen. För mig har alltid säkerhet högsta prioritet. När något inträffar som gör att tågen står stilla i Stockholmsområdet, inte minst på getingmidjan, är det många resenärer som drabbas. Det är resenärer som jag träffar varje vecka när jag står på Centralstationen, och jag hör dem berätta hur inställda och försenade tåg försvårar deras vardag. Det gäller inte minst om trafiken står still. Jag tog över ansvaret för infrastrukturpolitiken hösten 2010. Jag, och säkert många tågpendlare med mig, minns de stora problemen under just vintern 2010-2011. Tågen gick inte enligt tidtabell, och det var kallt - kallare än på mycket länge. Hela kollektivtrafiksystemet var påverkat. Då berättade många resenärer för mig att de hade fått nog av eländet. Min slutsats då var att om underhållet av banorna får vänta i flera decennier brister det till slut. Det brister för tågen, och det brister för resenärerna. Förseningar påverkar förtroendet, och jag vet att det finns många som i dag inte litar på tågen och tycker att informationen är undermålig när någonting har gått snett. Självklart blir då frågan: Vad har jag gjort åt detta, och vad gör jag framåt? Eller som Mats Pertoft frågar: Är det säkert att åka tåg om underhållet av järnvägen är så eftersatt? Alliansregeringen genomför nu den största satsningen någonsin på järnvägsunderhållet i Sverige för att vinna tillbaka förtroendet för tågen. Även om mycket har blivit bättre på kort tid finns stora utmaningar kvar. Förutom att vi satsar mer pengar på underhåll vill vi också bygga om, bygga ut och bygga ny järnväg. Först när det finns omledningsmöjligheter av tågtrafiken på fler spår kan stora genomgripande underhålls och reinvesteringsinsatser genomföras. Därför är det så viktigt att Citybanan färdigställs, både för ökad kapacitet för fler punktliga tåg och för att, som den 12 november, om något händer tågtrafiken kan ledas om på andra spår. Den aktuella sträckan, getingmidjan, mellan Stockholms central och Södra station är extra känslig, dels för det stora antal tåg som passerar varje dygn med många resenärer, dels för det dåliga skick den är i på grund av åratal av eftersatt underhåll. Intensiteten för att syna av denna sträcka har därför höjts jämfört med tidigare, och åtgärder sätts nu in så fort brister uppdagas. Jag vill också passa på att rätta Anders Ygeman. Alliansregeringen gör ingen neddragning av järnvägsunderhållet. Vi genomför nu i stället den största satsningen någonsin på järnvägsunderhållet i Sverige över en längre period för att vinna tillbaka förtroendet för tågen. Jämfört med 2006, då Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet styrde Sverige, har underhållsanslaget fördubblats till dagens nivå. Det behov som Trafikverket har redovisat har regeringen mött genom att avsätta 86 miljarder kronor till järnvägsunderhåll under perioden 2014-2025. Utöver anslagen disponerar Trafikverket även över de intäkter som banavgifterna ger och som oavkortat går till att underhålla järnvägen. Detsamma gäller de effektiviseringsvinster som Trafikverket gör som också går tillbaka direkt till verksamheten. Tack vare denna ökning kommer också ett större planerat åtgärdsarbete att kunna utföras på sträckan mellan Stockholms central och Stockholms södra. Detta arbete förutsätter dock att Citybanan har tagits i bruk, annars finns inga spår alls att tillgå under reparationstiden. Att vidta åtgärderna innan Citybanan färdigställts skulle innebära ett totalstopp av all trafik under mycket lång tid. Herr talman! Att åka tåg är ett av de säkraste transportsätten för en resenär. Det måste gälla även för dem som arbetar med exempelvis järnvägsunderhåll. Om man med säkerhet menar låg risk för olycka, så är järnvägen säker. Det ska den vara på alla järnvägssträckor, särskilt på de sträckor som berör och kan påverka många.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på interpellationen. Jag kan inte låta bli att tänka tillbaka två veckor när vi skulle ha haft denna interpellationsdebatt. Samma dag blockerades tunneln under Söder helt genom en olycka. Vi vet fortfarande inte riktigt vad som orsakade olyckan, men det synliggjorde på ett väldigt tydligt sätt svårigheterna och säkerhetsbristerna på denna sträcka. Eftersom jag själv också åker denna sträcka fram och tillbaka från Södertälje till Stockholm varje dag blev jag extra drabbad och känner väldigt starkt med alla mina medresenärer som fick byta resmönster. Jag är väldigt glad och tacksam att ingen person skadades vid olyckan. När jag blev klar över vad som egentligen hände kunde jag bara säga att det var tur, kanske mer tur än skicklighet. Säkerhetsriskerna blev väldigt tydliga, precis som statsrådet var inne på. Då undrar jag hur vi ska bära oss åt. Jag förstår ju logiskt att det skulle behövas en separat sträckning. Citybanan ska stå klar 2017. Det var tur att alliansregeringen snabbt ändrade sig 2006. Direkt efter valsegern stoppade man bygget, men ångern kröp snabbt fram. Man ändrade sig, och bygget har fortsatt sedan dess. Vi kan inte vänta tre fyra år på att Citybanan ska bli färdig och att till dess ska ingenting hända utom att nödtorftigt lappa och laga. Jag menar att statsrådet ändå borde ta med sig uppmaningen till Trafikverket att ordentligt se över alla möjliga möjligheter att snarast möjligt gå in med genomgripande underhåll och reinvestering. Man måste naturligtvis i så fall reducera trafiken under den tiden. Men att vänta med att göra detta till 2017 när det här är den tätast trafikerade järnvägssträckan i hela Sverige och när människor kan råka illa ut menar jag är ur ett konsument och säkerhetsperspektiv helt omöjligt. Man borde inte bara säga lite grann automatiskt: Ja, det är klart att vi måste leda om tågen för att klara av detta. Nej, man måste vända på varenda liten sten för att få till en så god reinvestering och genomgripande underhåll som möjligt så fort som möjligt, för det här är ju inte första gången. Hela hösten har varit kantad av olika varningar om bristande rälsskydd, om bultar som har försvunnit och om räls som har legat lösa. Jag lämnade in den här interpellationen för två månader sedan. Då hörde jag om detta för första gången. Det finns de som har hört larmrapporterna mycket tidigare. Min fråga till statsrådet är: Kan statsrådet tänka sig att snarast möjligt be Trafikverket att åter se över möjligheterna att så snabbt som möjligt genomföra genomgripande underhållsarbeten?

Herr talman! Det är nu fyra månader sedan lokförare och järnvägsarbetare varnade för den lösa rälsen vid getingmidjan, Sveriges mest trafikerade järnvägssträcka. Det är över en månad sedan jag varnade för effekterna av det eftersatta underhållet på sträckan, och varnade för effekterna vid en eventuell olycka. Och det är två veckor sedan olyckan faktiskt inträffade. Ett godståg spårade ur. Tur i oturen lyckades allvarliga personskador undvikas, men hade godståget kolliderat med några av de många pendeltåg som trafikerar sträckan hade konsekvenserna kunnat bli förödande. Det blir därför lite märkligt att höra ministerns svar på min interpellation här i kammaren. Svaret går väl att sammanfatta med ministerns egen mening: Mycket fungerar bättre. Det är för tidigt att säga vad som orsakade olyckan. Men under den moderatledda regeringens tid vid makten har ett tåg i månaden spårat ur i Sverige, det senaste så sent som i går. Mycket har blivit bättre. Antalet allvarliga fel på järnvägen har under de senaste fem åren fyrdubblats. Mycket har blivit bättre. Förtroendet för järnvägen har rasat dramatiskt. Än i dag, sju år efter att regeringen tillträdde, sjunker punktligheten i järnvägstrafiken. Mycket har blivit bättre. Vad är ministerns svar till oroliga resenärer, till dem som undrar varför tågen varje månad sparar ur i ett av världens mest utvecklade länder, som undrar hur räls på landets mest trafikerade järnvägssträcka kan lyftas runt med handen sju år efter att regeringen tillträdde och månader efter varningar från lokförare och inspektörer? Mycket har blivit bättre. Sedan påstår ministern att hon storsatsar och satsar mer pengar än Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Jag vill med Guds lov säga: Det var fel då, det är fel nu och det har aldrig varit rätt. Varje år sedan du kom in i riksdagen, Catharina Elmsäter-Svärd, har ni föreslagit lika mycket eller mindre pengar till järnvägen, oavsett om du har suttit i minoritet i opposition i riksdagen eller i majoritet och i regeringen. 4,8 miljarder mindre hade vi haft till järnvägsunderhåll om dina budgetar hade gått igenom. Hur kommer det sig att under den tid ministern påstår sig ha storsatsat på järnväg har två järnvägsarbetare om dagen varslats om uppsägning på grund av arbetsbrist? Över 700 människor har till dags dato varslats på grund av att det saknas underhållsarbete att utföra. Samtidigt har man med handkraft kunnat lyfta rälsen på Stockholms central. Hur kommer det sig att ministern påstår att det inte sker några minskningar av underhållsanslagen när den budgetproposition som ska debatteras i denna kammare om två veckor, som du själv har lagt fram, föreslår att underhållsanslagen skärs ned med 286 miljoner? Jag har ett ödmjukt förslag till ministern: Blicka framåt, inte bakåt! Våga se verkligheten som den är. Våga se bristerna i järnvägsunderhållets organisation. Våga se den verklighet som Sveriges hårt prövade resenärer möter varje dag. De tror inte att "mycket har blivit bättre". Slutligen: Ta ditt förnuft till fånga och dra tillbaka nedskärningarna av järnvägsunderhållet!

Herr talman! Även jag tänker på den kväll för två veckor sedan när vi stod här och skulle ha vår interpellationsdebatt. Det var många då som hade drabbats av tågurspårningen vid Södra station. Själv stod jag länge på perrongen i Södertälje och frös och väntade tillsammans med de andra resenärerna från Karlstadtåget. Redan i Hallsberg fick vi reda på vad som hade hänt: en tågurspårning i tunneln vid Stockholms södra, rasrisk och tågstopp. Det satte i gång många tankar hos mig. Den första tanken var: Vilken tur att ingen kom till skada! Och sedan: Vad hade hänt om det hade varit vårt tåg eller något annat persontåg som hade spårat ur eller om godståget hade vält in i något annat tåg? Sedan började jag fundera på orsaken, och det finns ju många alternativ i tågkaosets Sverige. Var det fel på loket, vagnen, eller var det rälsen som gick sönder? Jag vill inte spekulera i orsaken innan Trafikverket kommer att berätta vad som har hänt. Det finns många förslag i luften. Många banarbetare och experter har dock varnat för det bristande underhållet på banan. KTH-professorn Ulf Olofsson är en av dem som har varnat. I en rapportsändning den där dagen nämnde han också något annat som vid sidan av för lite pengar till underhåll har orsakat många tillbud inom järnvägen, och det är avregleringen och uppstyckningen. Det fick mig att tänka på istappen i tunneln 2012 som ingen plockade bort innan det var för sent. Det var den där istappen som under lång tid fick växa sig så stor att den rev ned en kontaktledning på ett pendeltåg, och det blev stopp. Då fick man också evakuera tågresenärer ur tunneln, och tågtrafiken stod stilla i timmar. Nu, ett och ett halvt år senare, hände ett ännu värre tillbud. Tågurspårningen vid Södra station kunde ha slutat riktigt illa, oavsett om det var rälsen eller tåget som var i dåligt skick. Jag vill också ställa frågan: Hur tänker statsrådet agera för att det inte ska hända några fler allvarliga olyckor kring Södra station och i getingmidjan? Jag vet inte vad det kommer att kosta, eller vad det har kostat, att göra alla fyra spåren genom Stockolms södra farbara igen, men jag förstår att det kommer att gräva ett djupt hål i Trafikverkets anslag för banunderhåll. Det oroar mig eftersom det finns ett stort uppdämt behov av järnvägsunderhåll i hela Sverige. Det oroar mig också eftersom jag vet att regeringen, precis som Anders Ygeman sade, minskar Trafikverkets anslag för underhåll nästa år. Trafikverket får 1 miljard mindre nästa år än vad man har gjort av med i år. Jag vet, Catharina Elmsäter-Svärd, att regeringen under några år har gjort en extra satsning på underhåll, och det är jättebra och välkommet. Det är dock tydligt att behoven inte minskar. Tycker du, Catharina Elmsäter-Svärd, att det är rätt beslut att minska anslaget till järnvägsunderhåll när vi ser vad som händer, bland annat vid Södra station och getingmidjan?

Herr talman! Vi är alla överens om att urspårningen den 12 november var en dramatisk händelse. Alla vi som var ute och åkte tåg fick lida lite av det, men vi kom fram. Vi ska avstå från att spekulera i orsaken, för det pågår en utredning. Den redovisning vi fick i trafikutskottet var att det var räls från slutet av 80-talet som hade besiktigats några dagar tidigare. Vi ska inte koppla ihop det med räls som ligger lös, vilket Anders Ygeman försöker göra. Tar man ett enstaka år är det riktigt att det är en minskning i budgeten med ett antal miljoner från 2013 till 2014. Socialdemokraterna och Anders Ygeman har dock ett problem. År 2006 låg nivån på 3,8 miljarder. Nu ligger nivån på drygt 7 miljarder, och den ligger där under hela perioden. Socialdemokraterna yvas mycket över de 286 miljonerna i sin budget, men sedan är det slut. Inget annat redovisas i den budget som föreligger. Jag tog upp det i den allmänpolitiska debatten, men Anders Ygeman kunde inte redovisa detta då heller. På trafikutskottet fick vi i dag en tydlig redovisning av urspårningar. Sedan 2010 är trenden att antalet urspårningar minskar. Man sade att det var en för kort period för att säga om det berodde på de insatta åtgärderna eller inte, men de facto minskar de. Även ur den synpunkten kan vi alltså vara lite försiktiga med vad vi säger. Historiskt har vi inte legat på rätt nivå. Vi är alla överens om att underhållet av det svenska järnvägsnätet har varit eftersatt i decennier. Det är utgångspunkten för att vi har höjt anslaget till drygt 7 miljarder årligen. Det är ju inte för att vi har underhållit det så väl tidigare. Faktum kvarstår. År 2006 var nivån 3,8 miljarder. I dag är den mellan 7 miljarder och 8 miljarder. Det talar sitt tydliga språk. Om Anders Ygeman kommer upp och redovisar var siffrorna för 2015 står får jag ta det, men det står inte i de papper vi har i trafikutskottet.
Herr talman! Eftersom Anders Ygeman var så noga med att tala om att jag i mitt svar sade att mycket fungerar bättre får jag upprepa det jag också sade, nämligen att det fortfarande återstår stora utmaningar. Jag tror inte att någon av oss ska slå sig för bröstet och säga att vi är nöjda, för så är det inte. Helt riktigt släpar underhållet efter, och helt riktigt, som Lars Tysklind sade, insåg den borgerliga regeringen det 2006. Därför har anslaget till drift och underhåll ökat varje år, och i den långsiktiga planen är det nu fördubblat jämfört med när Socialdemokraterna och Miljöpartiet styrde. Mats Pertoft ställde inledningsvis en fråga: Kan man inte göra den genomgripande insatsen på getingmidjan före 2017 då Citybanan ska vara färdig? Man måste vara medveten om att det i dag finns ledig kapacitet mellan kl. 01.00 och 05.00 på natten. Det är knappt att man hinner fram med maskinerna om arbetet ska göras tryggt och säkert för den som ska utföra underhållet. I ett sådant läge kan man inte genomföra ett genomgripande arbete. Det här har man tittat noga på, och det finns också budgeterat för. Men snarare blir det först framåt 2017-2018, och det kommer ändå att medföra att man stänger av trafiken totalt över broarna mot Centralen under sommarveckorna. Om vi tycker att det sker stor skada även ekonomiskt när ett tåg inte kommer fram, vad ska det då inte innebära när all trafik stängs av? Jag har tittat på om man kan göra något nu, men det är inte möjligt. Därför ligger fokus på att besiktiga oftare och åtgärda de akuta problem som uppstår. Anders Ygeman säger att punktligheten minskar. Ja, det kommer att vara en konsekvens under en tid, särskilt på de sträckor där det ökade banunderhållet måste komma till. Har man bytt räls sjunker hastigheten, och jobbar man vid ett dubbelspår och byter ut räls måste hastigheten sänkas på den trafik som går förbi om det ska vara säkert. Eller är Anders Ygemans uppfattning att den som jobbar vid ett spår inte ska ha en säker arbetsmiljö? I så fall vore det bra om det framkom tydligt. Anders Ygeman tar upp att det skärs ned i budgeten. Jag är också nyfiken på vad som händer efter 2014. För järnvägens vidkommande, särskilt om vi ska komma i kapp med underhållet, är det problematiskt om man signalerar för endast ett år i taget. Järnvägen behöver mycket längre perspektiv än så. Ska jag tolka att det står noll för 2015 och 2016 i Socialdemokraternas budget som att ni inte vill ha något järnvägsunderhåll alls? Om det inte är så och ni hänvisar till er motion i samband med infrastrukturpropositionen gäller väl i sådana fall alliansregeringens förslag om 86 miljarder. Då är min fråga till Anders Ygeman: Är 86 miljarder till drift och underhåll mer eller mindre än 42 miljarder? Om det är mer, hur kan det då anses som en nedskärning? Det vore bra med tydlighet även i denna fråga.

Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att vi tittar framåt och inte gräver ned oss för mycket. Jag tror att alla partier i backspegeln kan hitta olika fel hos den andra parten. Men för mig är det här en väldigt allvarlig situation, och jag tror att infrastrukturministern delar min åsikt att det är allvarligt att Sveriges mest trafikerade sträcka uppvisar stora säkerhetsbrister. För att hålla sträckan i gång måste man, såvitt jag förstår, inspektera den i princip varje vecka och kolla om rälsen sitter fast. Det ska man hålla på med i tre år. Egentligen är det svårt att begripa att man håller på med en situation med allvarliga säkerhetsbrister - det är vi överens om - samtidigt som man säger att det är väldigt trafikerat. Utifrån den situation som råder skulle jag fortfarande vilja att statsrådet ber Trafikverket att se över möjligheterna. Man kanske inte kan ha det perfekta underhållet, men man måste kunna göra mer än vad man gör nu. Kanske måste man under sommarmånaderna eller julen - jag vet inte vilka årstider för jag är ingen trafikexpert - reducera hastigheten. Det kommer att leda till inställda turer och allt möjligt för oss som pendlar dagligen. Det är vansinnigt att den starkast trafikerade sträckan är så osäker att den måste inspekteras varenda vecka fram till 2017 för att kunna trafikeras över huvud taget med någorlunda säkerhet. Samtidigt vet vi att riskerna bara ökar. Det är klart att de där syllarna och bultarna inte kommer att bli bättre under den tiden, snarare sämre. Skulle inte statsrådet kunna ta med sig den frågan och ta den ett varv till och försöka undersöka alla möjligheter att öka säkerheten så att vi inte måste vänta ända till 2017 innan vi kan känna oss trygga på den här sträckan. Det måste naturligtvis gå att finansiera, och resenärerna kommer säkert att kunna stå ut med en del förseningar, inställd trafik och så vidare. Det måste gå att göra någonting bättre än vad det är nu. Eller ska vi vänja oss vid att varje månad höra nya rapporter från tågpersonal om säkerhetsbrister? Det här skadar järnvägens rykte i hela Sverige. Jag menar att man helt enkelt inte kan vänta. Man måste hitta en lösning snarast.

Herr talman! Lars Tysklind och infrastrukturministern har en argumentation som skulle få en gymnasieelev att rodna om öronen om han eller hon lämnade in den som uppgift. I infrastrukturpropositionen från regeringen anger den sin ambition för den kommande tolvårsperioden. Den ska jämföras med oppositionens ambition för den kommande tolvårsperioden. Då blir det rent av lögnaktigt att säga att vi inte har redovisat något för 2015-2025, för det har vi gjort. Tyvärr byggs inget underhåll med planer eller ambitioner, utan de pengar man gör underhåll för slås fast i budgetpropositionen. Där skär ni i regeringen ned med 286 miljoner kronor jämfört med det ni budgeterade förra året och med nästan uppemot 1 miljard kronor om man gör som Miljöpartiet och räknar med utfallet förra året. Oavsett vilken siffra man använder är nedskärningen tydlig. När ni väljer att på ett fint och retoriskt bra sätt fråga mig: Är inte vår siffra för 2025 större än er siffra för 1996, som vi ville skulle vara ännu mindre? Svaret är självklart ja. Men frågan är vilket underhåll den siffran leder till. Vi vet att vår järnväg har tre gånger så många spårkilometer nu jämfört med då. Vi vet att kostnadsutvecklingen i underhållsbranschen är skrämmande hög. Frågan är vilket underhåll vi får för pengarna.

Över 700 personer har varslats om uppsägning på grund av arbetsbrist. Samtidigt är spåret på Sveriges mest trafikerade tågsträcka i så dåligt skick att det går att lossa med handkraft månad efter månad. Samtidigt varslas underhållsarbetare om uppsägning för att det saknas pengar för att ha dem anställda. I den meningen saknas arbetsuppgifter - det råder arbetsbrist. Den verkligheten går inte att tänka bort med någon retorisk hänvisning utan kostnadskompensation och utan hänsyn till trafiken. Om statsrådet vill ha den retoriska poängen - javisst, var så god! Om ni skulle genomföra det ni säger i infrastrukturpropositionen tänker ni ha mer pengar till underhåll 2025 än vad vi hade 1996. Men i den budget ni lägger på riksdagens bord föreslår ni nedskärningar av underhållet. Ni säger att underhållet i år är mindre viktigt än förra året och att ni kan skära ned 286 miljoner i underhåll. Följden av det blir färre underhållsarbetare, mindre underhåll och - tyvärr - en osäkrare tågtrafik. Då räcker det inte med käcka utrop om att mycket har blivit bättre.

Herr talman! Även jag väntar på svar på frågan om det är en god idé att sänka anslaget till järnvägsunderhåll nästa år, med den situation vi har i dag. Jag vill inte ge mig in i historiska diskussioner om pengar hit och dit. Jag bryr mig om verkligheten i dag. Vi hade som sagt besök i utskottet i dag av Trafikverket och Transportanalys. Utan att ge mig in i detalj på vad som framkom vill jag säga att det förstärker min oro över att det är otydligt vem som har ansvaret för att kontrollera hur järnvägen mår. Självklart är det till syvende och sist regeringen som genom Trafikverket har ansvaret. Men Trafikverket har varken ansvar för att upptäcka bristerna, vidta åtgärder eller inspektera efteråt om rätt åtgärd har vidtagits. Det gör en mängd andra aktörer. Nästa vecka, den 4 december, kommer den första rapporten från Järnvägsutredningen att presenteras. Det är en utredning som vi i oppositionen har drivit igenom och som ska beskriva nuläget men också föreslå förbättringsområden inom järnvägen. Jag har förstått att statsrådet har varit lite involverad i utredningen, och jag skulle hemskt gärna vilja ha ett förhandstips. Kommer det att föreslås några åtgärder för en bättre och mer sammanhållen organisation av järnvägsunderhållet och järnvägen? För det är också en viktig sak, vid sidan av pengapåsen.
Herr talman! Jag ska bara säga några ord till om budgeten. När det gäller budgetarbetet i trafikutskottet kvarstår faktum att både budgetpropositionen och samtliga oppositionspartier har angett siffror för 2014 plus två till tre år till, utom Socialdemokraterna som bara har en siffra för 2014. Det kan vi väl vara överens om. Nu pratar vi specifikt om getingmidjan i Stockholm. Det är klart att alla önskar att den bara gick att fixa till. Det kan vi prata om, men det är ingen som har något konkret alternativ när det gäller hur vi ska göra, utom det ministern redovisade om att vi måste invänta Citybanan. Beträffande detta att sprida rykten kring järnvägen tycker jag att det är lite farligt att säga som Mats Pertoft: med någorlunda säkerhet. Eftersom vi nu vet att getingmidjan är sliten så besiktigas den ofta för att vi ska åka med säkerhet, inte med någorlunda säkerhet. Det är viktigt att vi håller fast vi det. Vi får väl konstatera att det som pågår beträffande getingmidjan är vad vi kallar avhjälpande underhåll, att man ser de brister som finns och avhjälper dem. Det finns en problematik som vi måste brottas med. Vi pratar om punktlighet samtidigt som vi pratar om att vi ska öka underhållet. Det gäller att kombinera de två. Alla som åker tåg vet att det räcker med att man byter en kontaktledning i Töreboda för att det genast ska innebära 10-15 minuter mellan Stockholm och Göteborg. Man kan inte göra mer än ett sådant arbete samtidigt. Det är den problematiken vi har. Det viktiga är att vi håller fast vid att de åtgärder som vidtas utförs därför att tåget ska gå med säkerhet - inte med någorlunda säkerhet.

Herr talman! Först och främst vill jag slå fast hur viktigt det är att vi har en bra järnväg i det här landet och att vi är många som vill satsa på järnvägen. Jag gladde mig åt det år då regeringen faktiskt anslog mer pengar. Jag beklagar att ni nästa år har dragit in på det bara därför att det var en tillfällig satsning och att ni nu inte kan dra tillbaka det. Jag tror att även Catharina Elmsäter-Svärd inser att det nästa år behövs mer pengar till underhåll - inte mindre. Vi upplever i dag tågförseningar, resenärer som fryser på perrongerna och att det finns för lite information. Folk är irriterade och arga. Människor vill ha en bättre järnväg. Många vill åka tåg. Det ska vi bejaka. Catharina Elmsäter-Svärd vill hänga sig fast vid historien. Om hon gärna vill det kan jag också göra en historisk tillbakablick till 1996, när Catharina Elmsäter-Svärd själv satt i trafikutskottet. Då satsade ni moderater mindre pengar än vad vi socialdemokrater gjorde på järnvägen. Ni tyckte att det hade satsats för mycket. Likadant är det nu. Vi har högre ambitioner för Sverige än vad Moderaterna har. Både när vi styr och när vi är i opposition har vi mer pengar än vad Moderaterna har i sina budgetar till järnvägen. Vi har en finansminister som tycker att vi har satsat för mycket på järnvägen, som tycker att det är överinvesterat i järnvägen i Sverige i dag. Det beklagar jag. Jag tycker att vi ska ha en finansminister som vill satsa på järnvägen, som vill investera och göra nyinvesteringar, underhåll och framtidssatsningar. Ni satsar 4,8 miljarder kronor mindre. Det beklagar jag. Jag vill ha en järnväg för framtiden, och jag vill inte bara skylla fram och tillbaka som Catharina Elmsäter-Svärd gör när hon säger: Ni satsade mindre, och ni har mindre pengar. Vi behöver se framåt. Vi har mer pengar i vår budget. Jag önskar att Catharina Elmsäter-Svärd ser hur verkligheten är och tar tillbaka förslaget om neddragning av underhållet nästa år.
Herr talman! Jag tror att en viktig sak är att vad man gör när man sitter i majoritet är det som ger resultat. Det går inte att som Socialdemokraterna säga: När Moderaterna var i opposition ville ni ha mindre till drift och underhåll. Det var Socialdemokraterna som hade makten att göra något åt saken, men ni satsade inte mer. Hade ni velat göra det hade ni kunnat göra det. Det är precis vad alliansregeringen gör nu. Vi satsar mer på drift och underhåll på järnvägen. Vi satsar också mer pengar på vägen. Men om vi ska prata framåt - jag tycker också att det är viktigt - kan jag säga: Regeringen har tillfört pengar 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013. Anders Ygeman och Monica Green! Jag gick inte ens en gång tillbaka till 1996. Det räcker med att jämföra med 2006, och då är vi fortfarande i närtid. Det var det jag hade i mitt anförande. Monica Green säger: Vi har mycket mer pengar i vår budget. Då börjar det bli spännande. Med vem ska ni regera nästa mandatperiod? Är det med Miljöpartiet? Miljöpartiet har 10 miljarder kronor i sänkta väganslag plus att man inte vill ha Förbifart Stockholm. Är det detta besked vi får? Är det så ni ska få ihop er budget, det som inte har redovisats för 2015? Är det där ni ska ge beskedet om pengarna? Är Socialdemokraterna för Miljöpartiets finansiering av mer järnvägar i form av att se till att Förbifart Stockholm inte kommer till och dra ned 10 miljarder kronor på underhåll eller nya vägobjekt? Det kan vara intressant, för annars har ni inte en enda krona. Vi kan också gå tillbaka till Miljöpartiet. Om ni inte har med er Socialdemokraterna på att ta bort Förbifart Stockholm eller dra ned väganslaget med 10 miljarder kronor de fyra närmaste åren har ni inte en krona mer till mer järnvägsunderhåll. Det vore klädsamt om ni två som oppositionspartier kunde redovisa er gemensamma syn, om ni har någon. Den här regeringen, med de här fyra partierna, har faktiskt gjort slag i saken, konstaterat att det finns en brist i underhållet och har tillfört mer pengar. Det är inte bara det att vi har tillfört extra pengar 2011, 2012 och 2013 därför att behoven var så stora och Trafikverket kunde omsätta de pengarna i viktiga insatser som också skulle ge effekt, utan vi har också långsiktigt pekat ut - inte bara i en ambition, utan det är vår vilja - att det minsta som Trafikverket ska få i anslag är de 86 miljarderna. Sedan är det lite intressant, när Anders Ygeman på ett mycket korrekt sätt visade hur Miljöpartiet har räknat den så kallade nedskärningen 2014. Det handlar om att Trafikverket disponerar anslag, men de kan därutöver disponera det som de får in i banavgifter. Men Miljöpartiet tycker inte att det är så bra att man ska höja banavgifterna, och det gör inte heller Socialdemokraterna. Det är pengar som ska användas till järnvägens drift och underhåll. De har också effektiviseringsvinster på ett par miljarder som de gör och som också går till järnvägens underhåll, allt med fokus på att återställa den järnväg som vi har, så att vi kan använda den också i morgon. Jag tycker att det är en väsentlig skillnad. Jag hoppas att det under den tid som finns kvar för oppositionspartierna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, går att få svar. De pengar som ni har mer, handlar det om att Förbifart Stockholm inte ska byggas och att man ska dra ned väganslagen med 10 miljarder kronor? Är det så ni ska finansiera det hela? Jag vill också veta om ni delar den ambition som regeringen har pekat ut, att det behövs mer pengar till järnvägens drift och underhåll.

Herr talman! Jag skulle vilja upprepa min fråga.

Jag tycker att det är anmärkningsvärt att den här hösten har dominerats mediemässigt av brister i säkerhet på järnvägen, framför allt på Centralbron och i tunneln i närheten. Som tur är har än så länge bara en olycka, där anledningen är oklar, skett. Men statsrådet är ändå inte beredd att se över möjligheterna och låta Trafikverket förutsättningslöst titta på hur man kan trolla med knäna och genomföra mer än bara säkerhetsuppehållande åtgärder, som jag förstår att man gör. Den frågan har jag tyvärr inte fått något svar på, utan det enda svar som jag har fått är att man har tittat på detta någon gång. Jag menar att det utifrån vad som har hänt finns all anledning att åter se över detta och se om vi på något sätt kan göra detta snabbare, säkra upp sträckan snabbare, så att vi har fullgod säkerhet före 2017.

Herr talman! Jag tror faktiskt inte mina öron. På den mest trafikerade järnvägssträckan i Sverige har ett tåg spårat ur. Hade vi inte haft en otrolig änglavakt hade hundratals människor kunnat bli skadade. Vi har i ett halvår sett allvarliga underhållsbrister. När infrastrukturministern, innan olyckan skedde, kallades till riksdagen för att besvara interpellationer för att diskutera detta valde hon att inte svara på en enda fråga som ställs från oppositionen. I stället valde hon att ställa egna frågor om Förbifart Stockholm. Jag tycker att det är ett lågvattenmärke. Är det inte konstigt att sedan Catharina Elmsäter-Svärd kom in i riksdagen 1996 finns det inte ett enda år då Moderaterna har föreslagit mer pengar till underhåll än Socialdemokraterna. De har inte gjort det i opposition och inte i regeringsställning. Varje år är det Moderaterna som vill skära ned eller ha lika mycket och Socialdemokraterna som vill satsa mer på underhåll. I den budget som nu ligger på riksdagens bord föreslår regeringen nedskärningar av underhållet på 286 miljoner kronor. Det sker samma år som ett tåg i månaden spårar ur - så sent som i går skedde en urspårning - samma år som regeringen påstår sig storsatsa och samma år som över 700 människor som ska göra arbetet, underhållsarbetare vid järnvägen, varslas om uppsägning på grund av arbetsbrist. Detta håller inte. Vi måste ha en regering som klarar att ta ett grepp om järnvägen och klarar att åtminstone stå för sin egen budget. Jag vill återigen uppmana infrastrukturministern att dra tillbaka nedskärningarna, se till att vi får resurser till underhåll och se till att vi kan behålla de 700 underhållsarbetare som har varslats om uppsägning.

Herr talman! Catharina Elmsäter-Svärd ställer retoriska frågor till oss. Jag kan bara svara med att ni lånar pengar till skattesänkningar. Vi tycker att det är dåligt investerade pengar att låna pengar och sänka skatterna mest till dem som har det allra bäst. Vi tycker att det är bättre att investera pengar i järnväg och satsa på framtiden. Vi vill både ha nysatsningar och mer pengar till järnvägsunderhåll. Detta har vi alltid satsat på i våra budgetar, både när vi har varit i opposition och när vi har styrt landet. Vi har i dag ett splittrat järnvägsunderhåll. Vi har 700 personer som varslas på grund av arbetsbrist, och regeringen drar för nästa år ned på järnvägsunderhållet med 286 miljoner kronor. Jag tycker att det är fel politik. Catharina Elmsäter-Svärd har inte svarat på de frågor som Miljöpartiet och Socialdemokraterna har ställt i sina interpellationer utan har valt att gå till angrepp och påstå att allt är sossarnas fel. Jag tycker att det är en defensiv politik. Jag skulle hellre vilja ha en infrastrukturminister som vågar satsa på framtiden.
Herr talman! Jag har varit oerhört tydlig med att säkerheten inte är någonting som man kan kompromissa med, vare sig för dem som ska åka tåg eller framför allt för dem som ska arbeta på eller vid järnvägen. Eftersom det i denna debatt har varit viktigt med budgeten och beslut som fattas med anledning av den är det rimligt att man också kan redovisa hur man ska finansiera de förslag som man har. Jag har från regeringens sida talat om att vi redan i infrastrukturpropositionen har angett att vi satsar 86 miljarder för de kommande åren. Det är dubbelt så mycket som satsades för den planperiod som Socialdemokraterna och Miljöpartiet beslutade om. Jag kan också konstatera att både Socialdemokraterna och Miljöpartiet hellre vill lägga energi och massor av pengar på att göra en omorganisation. Jag har tydligt deklarerat att jag tycker att det är helt fel eftersom vi då kommer att förlora innovation, teknik och kunskap och ha fokus på fel ställe när vi just är inne i en tid av behov av mer drift och underhåll. Jag tog upp frågan om Förbifarten och väganslagen därför att oppositionen, som säger sig vilja satsa mer på järnväg, också bör vara tydlig med vad man tänker dra ned på i stället om det ska vara relevant inte minst för den som lyssnar på denna diskussion. Eftersom jag sade att det fortfarande finns en hel del stora utmaningar eftersom allt inte är perfekt har jag gett uppdrag både till Trafikverket och till Transportstyrelsen - Transportstyrelsen är en tillsynsmyndighet - att de ska återkomma till mig med vad man kan göra när brister har upptäckts för att man snabbare ska kunna åtgärda felen. Det tror jag är mycket viktigt. När det återigen gäller Mats Pertofts fråga om det går att trolla med knäna eller titta på detta har Trafikverket redan ett uppdrag och har redovisat när det tidigast går att göra den stora renoveringen av just getingmidjan.